Herr talman! Karl-Eric Norrby tycker att jag målar i svart. Jag är inte beredd att ta tillbaka någonting av vad jag sade — jag tycker att det var ett bra försök att spegla verkligheten. En bit av verkligheten — för att nu anspela på detta med att måla — är att de som seriöst ägnar sig åt att måla tavlor har det ekonomiskt väldigt knapert. Därför har vi föreslagit vissa åtgärder på bildkonstens område. Det innebär att vi med utgångspunkti den verklighet vi befinner oss i försöker vidta konstruktiva åtgärder. Jag vill ställa tre frågor till Karl-Eric Norrby. Den första frågan är: Är det inte önskvärt att snabbt vidta åtgärder för att begränsa våldsutbudet i videogramproduktionen? Karl-Eric Norrby citerar vad som står i betänkandet utan att ta ställning till huruvida det är önskvärt att vidta de åtgärder som vi föreslår. Karl-Eric Norrby hänvisar till att utskottet seriöst har behandlat videogramfrågan. Det betvivlar jag i och för siginte. Sedan är han förvånad över att vi har reserverat oss. Jag vill bara säga att vi menar allvar med våra motioner. När vi inte får våra motionskrav tillgodosedda i utskottet, så reserverar vi oss. Vi bedriver inte demonstrationspolitik när vi skriver motioner, utan vi har en ambition att fullfölja dem. Jag har med mig en förteckning över videofilmer som hyrs ut på marknaden — de finns alltså redan nu. ”Motorsågsmassakern” är ett exempel på titlarna. Det lär vara någonting alldeles rysligt. En annan film beskrivs på följande sätt: ”Skräckfilm om två monster som fightas till döds i en liten småstad men det är bara början.” En annan film beskrivs: ”Karate— Kung Fu film med mycket våld och slagsmål.” Vidare: ”Våldsam motorcykelfilm med mycket slow-motion våld.” Detta är vad man nu kan hyra och titta på. Finns det inte anledning att försöka vidta åtgärder för att begränsa detta utbud? Den andra frågan är: Hur skall kulturrådet kunna utreda den svåra frågan om kommersialismens negativa verkningar utan att få några medel till detta? Det är ju vad ni säger att rådet skall göra. Det måste innebära en kraftig försening. Min tredje fråga är: Hur kan centern acceptera den urholkning som nu sker av folkrörelsernas resurser? De är inte hjälpta enbart med vackra ord. Nu får de inte kompensation för prisstegringarna.

Herr talman! Först till utredningen om den kommersiella kulturindustrin. Det är ett gammalt krav från vänsterpartiet kommunisterna — vi har drivit det i fem sex år nu — som socialdemokraterna, sedan de hamnat i opposition, slutit upp bakom, vilket vi naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. Nu säger Karl-Eric Norrby att en sådan här utredning skulle försena olika åtgärder. För det första frågar man sig då: Vad är det man har ägnat sig åt under alla dessa år, när vi har krävt den här utredningen? Och för det andra vill jag säga: Det är tvärtom så att en politiskt förankrad utredning snabbt skulle lägga fram förslag på grundval av det material som de facto redan finns. Sedan några ord om detta med videogrammen. Vi står inför en ny utveckling där de kommersiella krafterna inom videogramområdet kan tänkas helt ta över marknaden. Vi står inför ett mediabrus som jag menar hotar yttrandefriheten. Vi har därför krävt att en skatt skall läggas på videoskivorna för att man skall kunna förhindra en massmarknadsexploatering av videogramområdet och kunna se till att den här tekniken i stället ställs i människornas tjänst. Det avvisar utskottet och hänvisar till videogramutredningen — utskottet säger att ingenting hindrar att videogramutredningen tar upp frågan. Men i direktiven finns ingenting som säger att utredningen skall ta upp denna fråga. Författarförbundet har krävt att man skall göra det, och vi har krävt det, men såvitt jag kunnat utröna är det ingenting på gång i den riktningen. Karl-Eric Norrby påstod att jag hade kritiserat folkrörelserna vad gällde filmverksamheten. Det är inte sant. Jag tycker att Karl-Eric Norrby skall försöka lyssna på vad jag säger. Vad jag kritiserade var filmreformen, och den vågade uppenbarligen Karl-Eric Norrby inte gå in på över huvud taget. Det är tydligen ett alltför känsligt ämne för centerpartiet. Vidare säger Karl-Eric Norrby att vi målar i mörka färger. Men verkligheten går ju inte att komma undan. Däremot kan jag försäkra Karl-Eric Norrby att jag hyser gott hopp om en motståndsrörelse. Alternativen lever i dag. De lever i Oasen i Rågsved, de lever i Vikmanshyttan, de lever på varven. Men de lever trots den borgerliga regeringens politik och inte tack vare denna. Vad beträffar detta med yttrandefriheten kan jag försäkra att i ett framtida socialistiskt Sverige kommer yttrandefriheten att vidgas just genom att man vågar ta itu med de kommersiella krafter som i dag hotar yttrandefriheten.

Herr talman! Till Eva Hjelmström vill jag säga att jag ber om ursäkt om jag fattade henne fel, när hon gjorde sitt första inlägg och talade om filmområdet och barnoch ungdomsorganisationernas arbete inom det området. Jag tar nu Eva Hjelmström på orden och konstaterar att vi då tydligen är överens om att här görs ett mycket gott arbete på filmområdet. När det gäller videogrammen, Eva Hjelmström, så är ju den situation för handen som vi redovisat i utskottets majoritetsskrivning. Det är därför vi föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna att regeringen i lämplig form bör försäkra sig om att videogramutredningen tar upp dessa frågor och går in på det här området. Det är ju så — och där vill jag rikta mig också till Georg Andersson — att videogramutredningen arbetar intensivt med frågorna. Utredningen har inom sig personer med kunnighet på området, har kontakterna med producenterna och har överblicken över läget. Då ställer vi från utskottsmajoritetens sida frågan: Varför skall vi gå förbi de kunskaper och den kunnighet som finns inom utredningen? Vi har inte velat göra det, utan vi har lagt ansvaret hos regeringen och hos videogramutredningen. Jag sade att det måste finnas andra orsaker till att socialdemokraterna nu har hamnat på reservationslinjen i videogramfrågan; vi kan nämligen konstatera att till både 1974 och 1975 års riksdag framlades centermotioner med krav på en utredning inom videogramområdet. Båda åren avslogs dessa centermotioner. Vi framförde vår mening till riksdagen reservationsvis. 1976 kom vi från centerns sida tillbaka för tredje gången, och då kunde vi notera en framgång. Det berodde på att det 1976 också hade avlämnats en enskild socialdemokratisk motion med begäran om tillsättande av en utredning. Jag konstaterar alltså att socialdemokraterna och de andra partierna i begynnelsen var ganska ljumma i sin inställning till de krav som vi hade från centerpartiets sida. Tyvärr har jag inte tillfälle att i denna replik bemöta Georg Andersson ytterligare och svara på de övriga frågor som han ställde. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Jag avvaktar med intresse svar på de övriga frågor som jag ställde. Tyvärr har jag ju inte rätt till någon ytterligare replik efter Karl-Eric Norrbys nästa replik. Jag vill säga något beträffande videogrammen. Karl-Eric Norrby hänvisar till den gamla centermotionen. Men centermotioner i gången tid kan väl inte rättfärdiga slow motion nu på det här området. Om ni hade bråttom 1975, varför har ni inte bråttom nu när utvecklingen rusar fram? Jag utgår från att Karl-Eric Norrby har läst Den elektroniska hästen och annan litteratur på det här området och vet vad det handlar om. Vi menar att det krävs snabba åtgärder, och då bör ett ansvar läggas på regeringen. Vi har presenterat ett förslag till lösning, en modell som går ut på att överläggningar skall hållas med producenterna för att begränsa våldsutbudet. Det är väl inte alldeles säkert att en sådan väg skulle vara framkomlig, men vi menar att den bör prövas och att det bör ske nu — inte efter ett långhalande i utredningar. Om man inte kan komma fram den vägen anser vi att man skall vidta andra åtgärder, för detta är en viktig fråga. Nu är videogramutredningen tillsatt, och den har sina direktiv. Det är inte riktigt rätt när Eva Hjelmström säger att vpk har krävt att en skatt skall läggas på videogrammen. Vpk har krävt att videogramutredningen skall lägga fram förslag om en sådan åtgärd. Och när vi från utskottets sida säger att utredningen inte är förhindrad att överväga och lägga fram förslag till åtgärder för att motverka negativa verkningar av kommersiellt videogramutbud har vi därmed velat förklara att det är fritt fram för att pröva även de åtgärder som föreslås i vpk-motionen. Jag hoppas verkligen att videogramutredningen seriöst prövar den här saken och att man, om man finner det möjligt och lämpligt, lägger fram ett sådant förslag snabbt. Utredningen är ju oförhindrad att framlägga förslag till dellösningar på området. Den vägen är alltså nu fullt möjlig att pröva. Men vi menar att vårt förslag skulle vara ytterligare en åtgärd på det här området. Tyvärr avvisas det.

Herr talman! Karl-Eric Norrby säger sig värna om barnoch ungdomsfilmen. Det är naturligtvis bra. Vi har två motioner som gäller just barnoch ungdomsfilmen. I den ena kräver vi mera pengar för produktion av barnoch ungdomsfilm. I den andra kräver vi en omfördelning av Filminstitutets pengar som skulle innebära att man bl.a. skulle kunna importera mera bra barnoch ungdomsfilm. Om nu Karl-Eric Norrby är så positiv, så förväntar jag att han också kommer att stödja de här kraven. På annat sätt kan man inte tolka uttalandena i hans senaste anförande. Sedan till videogrammen! Man hade väntat sig att utskottet skulle beröra den utveckling av medierna som jag var inne på i mitt tidigare anförande och som kommer att bli en av 1980-talets stora frågor. Det är en utveckling som jag menar de facto utgör ett direkt hot mot yttrandefriheten, eftersom de krafter som nu driver fram dem har vinstbegäret som enda motiv och utnyttjar människornas okunskap, rädsla och osäkerhet. De spelar på och förstärker fördomar och ger falska bilder av verkligheten, en verklighet som i borgarnas 1980-tal kommer att vara nog så kärv på det ekonomiska området. Varken regering eller utskott har någon beredskap inför den här utvecklingen. Tvärtom visar man upp en undfallenhet som är oroväckande.

Herr talman!

Regeringens förslag för nästkommande budgetår är resultatet av en avvägning mellan många angelägna behov i en budgetekonomiskt brydsam situation. Skulle man riva upp fältet skulle man få ytterligare ökade budgetunderskott. Kulturutskottets majoritet har inte velat medverka till det. Därför har vi måst inta en mycket kärv hållning. Vi får hoppas — men jag är inte alls säker på att det kommer att ges möjligheter till det — att vi kan förbättra stödet under de kommande åren. Det är det, Eva Hjelmström, som avses när man från regeringens sida sagt att det är en återhållsam budget som framlagts. När det gäller videogramområdet och kulturrådets möjligheter att utreda kommersialismen, så som det förklarar sig villigt att göra, vill jag säga att också jag väntar på att kulturrådet skall göra en prioritering inom de anslagsramar som står till dess förfogande. Man har inte gjort det, men jag har som sagt förhoppningar på att man skall kunna infria de löften man har givit i de här frågorna.

Där har vi inom centern en annan mening och en större tilltro till regeringen och videogramutredningens sätt att arbeta. Därför har vi tagit denna ställning i utskottet.

Herr talman! I den socialdemokratiska kulturpropositionen år 1974 fanns en klart uttalad strävan att satsa på folkrörelser och folkbildning som en viktig del i ett aktivt kulturliv. Riksdagsbeslutet till förmån för en kraftig utbyggnad av folkrörelseanknutna kulturaktiviteter var enhälligt, och följden därav borde rätteligen ha varit successivt förbättrade villkor för kulturarbetet inom folkrörelserna. Detta har emellertid inte skett under det borgerliga regeringsinnehavet. Snarare har anslagen urholkats genom att kostnadsutvecklingen inte kompenserats fullt ut. Kulturarbetarnas situation är i dag också mycket kärv på grund av bristande stöd. Vi socialdemokrater beklagar att de borgerliga regeringarna har en negativ inställning till folkrörelsernas kulturinsatser, trots att dessa når fler människor än många andra grenar av kulturlivet och trots att dessa i många fall fångar upp andra människor än vad kulturlivet i mera traditionella former gör, samtidigt som det för många också innebär möjligheter till aktiv medverkan och egen skapande verksamhet. Vi hävdar att folkrörelserna spelar en stor roll när det gäller att styra inriktningen mot de grupper som i dag inte ges möjligheter till ett rikt kulturliv, och vi menar att ger vi inte folkrörelserna ökade resurser, så kommer även i fortsättningen de grupper som redan i dag är gynnade att gynnas. Detta vill och kan vi inte acceptera, och vi är inte beredda att godta att kulturområdet, främst då de folkrörelseanknutna anslagen, får dra konsekvenserna av en allt sämre borgerlig ekonomisk politik. Herr talman! Frågan om utställningsersättning till konstnärer har varit aktuell under lång tid. Mot bakgrund av de besvärliga förhållanden, ekonomiskt och socialt, som många av de seriöst arbetande bildkonstnärerna lever under är det av största vikt att frågan om utställningsersättning får en tillfredsställande lösning och får det snart. Redan 1975/76 uttalade riksdagen att man utgick från att ett förslag om statligt stöd till utställningsverksamhet inom en snar framtid skulle föreläggas riksdagen. Jag skulle då vilja ställa frågan: Vad innebär egentligen uttrycket ”en snar framtid”? Statens kulturråd har i en rapport, Stöd till konstutställningsverksamhet, utarbetat förslag om att ett nytt statligt stöd skulle införas till Konstfrämjandet och för kommuners och föreningars offentliga verksamhet samt till konstnärskooperativ och till utställningsprojekt av privata gallerier. I årets budgetproposition säger sig emellertid ansvarigt statsråd inte vara beredd föreslå ett genomförande av kulturrådets förslag på grund av att remissbehandlingen inte var avslutad i sådan tid att förslaget kunde beaktas i beredningen av 1980 års budgetproposition. Om regeringen verkligen hade haft intresse av att genomföra förslaget så hade man kunnat utnyttja möjligheterna att lägga fram en särproposition, men så har inte skett. Att hänvisa till ett ännu inte avslutat remissarbete är enligt vår uppfattning ett svepskäl, som man använder sig av för att dölja ett bristande intresse för ett genomförande av förslaget. Det är, herr talman, mycket beklagligt att denna för bildkonstnärerna och bildkonsten så angelägna reform på det här sättet skjuts på framtiden. När man år 1947 tog initiativ till bildandet av Konstfrämjandet, var syftet att erbjuda medlemmarna ”god konst till överkomligt pris” samt att verka för ”ökat konstintresse och ökad förståelse av konst”. Initiativtagare till Konstfrämjandet var bl.a. LO,, TCO, SAF, KF, ABF och TBV. Därefter har en rad andra organisationer blivit medlemmar, och i dag är totalt ett sextiotal organisationer med olika ideologiska värderingar och intressen anslutna. Genom Konstfrämjandets verksamhet har det blivit möjligt för många människor att framför allt köpa men också genom utställningar ta del av god konst. Stora grupper av människor som annars inte skulle komma i kontakt med konstutbudet gör det i dag genom de satsningar som görs genom konst på arbetsplatser, alternativutställningar, vandringsutställningar m.m. Det är av stor betydelse att denna verksamhet kan fortsätta och ytterligare utvecklas. Konstfrämjandet genomgår f. n. en ekonomisk kris, varom man informerat och uppvaktat såväl departement som kulturutskott. Orsakerna till krisen är flera, bl.a. en allmän nedgång i försäljningen. Denna nedgång, som började 1978, bedöms ha sina orsaker inte bara i konjunktursvängningar på grafikmarknaden utan också på en allmän konjunkturnedgång och en minskad köpkraft hos de målgrupper som Konstfrämjandet i första hand söker och når med sin verksamhet. Vissa tecken tyder dock på att andra delar av konstmarknaden samtidigt blomstrar, dvs. den del som är intressant ur investeringssynpunkt. Jag har med det sagda velat motivera, varför det är så viktigt att Konstfrämjandets verksamhet fortsätter och kan utvecklas i framtiden. En av de viktigaste förutsättningarna för att detta skall kunna ske är tillgången till goda ekonomiska resurser. I reservationen har vi föreslagit en medelsökning. Den kan tyckas blygsam, men vi har dessutom föreslagit att organisationen skall få en viss kompensation för den skyldighet den har att erlägga mervärdeskatt. Motivet är att motsvarande skyldighet inte gäller för den privata konsthandeln eller vid konstauktioner. Mervärdeskatteutredningen behandlade problemet och ansåg att stöd till Konstfrämjandets verksamhet borde utgå i form av statsbidrag och inte i form av skattelättnader. Detta blev riksdagens beslut, men regeringen föreslår inte något sådant bidrag. Avslutningsvis konstaterar jag att det inte finns någon större vilja att stödja Konstfrämjandet i den här situationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 9, 10, 11 och 12.

Herr talman! För några veckor sedan sände TV en föreställning från Shakespeareteatern i Stratford-on-Avon. Det var Shakespeares förväxlingskomedi ”Förvillelser” i en uppsättning präglad av teknisk skicklighet, spiritualitet och munterhet. Det var för den förtjusta TV-tittaren bara att tacksamt ta emot och glädjas. Det är litet mer av den europeiska kulturtraditionen, av den glädjen, av det lätta handlaget man skulle vilja möta i det svenska kulturlivet, i kulturdebatten och kanske inte minst på teatern. Den nyskrivna svenska dramatiken sysslar så ensidigt med ett samhällsproblem i taget, och det är en dramatik som ofta bara genom dialogen visar att det inte rör sig om dagstidningsjournalistik — bara bra nära. Man tecknar typer men inte människor. Kulturdebatten har under senare år alltför mycket kretsat kring de fria grupperna och kring amatörism. De fria gruppernas kraftiga växt under 1960-talet har lett till att man nu lider brist på regissörer i svenskt teaterliv, eftersom i grupperna alla skulle regissera alla eller kanske bara sig själva. Men konst hör samman med kunnande, och nu tror jag att pendeln börjar slå tillbaka. Kraven på kvalitet och yrkeskunnande växer allt starkare. Vi måste därför slå vakt om utbildningen på det konstnärliga området. All den hobbyverksamhet som bedrivs runt om i landet är naturligtvis till glädje för alla dem som utövar den, men den bör inte kunna påräkna samma samhällsstöd som de professionella. Att kräva kvalitet inom kulturlivet är ett sant demokratiskt krav. Jag övergår därefter till att beröra vissa punkter i det föreliggande betänkandet. Utskottet har bl.a. behandlat en moderat motion, i vilken yrkas att riksdagen begär en översyn av kulturrådets hittillsvarande verksamhet samt att åtgärder vidtas i syfte att förbättra den parlamentariska representationen i rådets styrelse och nämnder. Båda dessa frågor har vi också tidigare motionerat om. När det gäller en översyn av kulturrådets verksamhet anser utskottet att det räcker med den översyn av organisationen som rådet själv har inlett. Man erinrar också om att riksdagens revisorer i sin granskningsplan har tagit upp ett ärende rörande rådets verksamhet. Frågan är hur kulturrådet bäst kan utföra sitt uppdrag. Man har hittills, inte minst i årets petita, kunnat skönja en viss kluvenhet. Rådet har tydligen inte kunnat bestämma sig för om man skall vara en budgetberedande instans med uppgift att prioritera mellan olika önskemål, eller om man skall agera som en intresseorganisation ovanpå alla de olika fackorganisationer som finns inom kulturlivets olika sektorer — KRO, KLYS, för att bara nämna några. Det petitaförslag som kulturrådet lämnade inför årets budget med krav på ökningar som uppgick till 116 milj.kr. och därtill kostnadskompensation beräknad till 60 milj.kr. tyder inte på att man fattat sin uppgift på rätt sätt i nuvarande ekonomiska läge. Självfallet finns det inom kultursektorn eftersatta områden där behoven av bättre resurser känns oerhört angelägna, inte minst när det gäller byggnadsminnesvården. Vi skulle från moderat håll inte ha nöjt oss med utskottets skrivning beträffande en översyn av kulturrådets verksamhet om man inte hade haft vissa uttalanden från rådets sida att stödja sig på. Rådet säger sig sålunda skola överväga även principfrågor beträffande petitaarbetet. Rådets ordförande Anders Clason har också i rådets egen informationsskrift uttalat följande: ”En sak är jag klar över och har bestämt mig för: kulturrådets anslagsframställning kan inte fungera både som appell och prioriteringsinstrument. ——— Skall vi bli trovärdiga i statsmakternas ögon, måste vi hårt prioritera bland våra reformkrav.” Med ett parlamentariskt inslag i kulturrådets styrelse, vilket jag tror att regeringen bevakar, och med en självprövning inom kulturrådet tror jag att vi kan ansluta oss till utskottets skrivning med en förhoppning att förbättringar kommer att ske. En biblioteksutredning har nyligen tillsatts, och därmed förs en hel del motioner åt sidan. Utskottet gör ett tillkännagivande angående den uppsökande verksamheten — exemplifierad med arbetsplatsutlåning och bokbussverksamhet — och säger att denna verksamhet är så viktig att den också under den tid då utredningen arbetar bör ägnas fortlöpande uppmärksamhet från regeringens sida. Vi moderata ledamöter av utskottet har ingen annan mening, men jag vill ändå påpeka en sak. I posten B 31 p. 1 Lokal biblioteksverksamhet, under vilken arbetsplatsutlåning och bokbussverksamhet får pengar, finns också anslaget för kulturell verksamhet bland barn. Det känns därför angeläget att påpeka att den verksamheten inte får bli lidande av det tillkännagivande som utskottet gör. Kulturell verksamhet bland barn hör ju till det som utskottet varmt känner för och även kraftigt underströk vid sin behandling av förra årets barnkulturproposition. Bristen på svensk litteratur bland utlandssvenska barn påtalas i en moderatmotion, som vill ha en utredning och förslag om hur svenska skolor i utlandet skall få tillgång till ett rimligt utbud av svensk barnlitteratur. Också barn i förskoleåldern behöver tillgång till svenska barnböcker. Utskottet har en positiv inställning till motionens krav men hoppas att en utredning som kulturrådet skall göra angående biblioteksverksamhet bland svenskar i utlandet särskilt skall uppmärksamma barnens behov. Man pekar också på det ansvar som skolöverstyrelsen har för de skolor som står under SÖ:s överinseende. — Med detta är vi nöjda för denna gång, men vi kommer att uppmärksamt följa utvecklingen. Föredragande statsrådet betonar vikten av att en stor publik runt om i landet får möjlighet att genom TV ta del av de statliga teatrarnas verksamhet. Nr 123 Utskottet delar den uppfattningen men vill också vidga samarbetet till andra 17 april 1980 Det här är ju en gammal fråga, som har debatterats här många gånger. Förtjusningen i direkt avfotograferade föreställningar är inte stor, allra minst hos skådespelarkåren — milt uttryckt. Operan är ju mer de stora gesternas teater och har det därför lättare med direktsända föreställningar. Jag tror att man med smärre åtgärder för att anpassa föreställningar till TV-utsändning bör kunna åstadkomma ett större utbud från teatrarna, och jag vill på nytt hänvisa till den Shakespeareföreställning som jag nämnde i inledningen. Det bör vara möjligt att lösa denna fråga genom avtal mellan teatrarna och TV, om man visar god vilja från båda sidor. Det finns några särskilda yttranden vid betänkandet, bl.a. ett av utskottets moderata och folkpartistiska ledamöter angående Rikskonserters verksamhet beträffande fonogramutgivning. Sten Svensson, som har en motion under denna punkt, kommer senare att tala om detta. Det betänkande vi nu behandlar berör många olika sektorer inom det svenska kulturlivet, och det skulle vara frestande att gå in på många fler frågor. Jag skall inte göra det men bara på nytt påminna om angelägenheten av att bevara en mängd fina kulturmiljöer runt om i landet samt om vikten av en klok prioritering bland många angelägna behov.

Herr talman! Först några ord med anledning av reservationerna 5, 6 och 7, vilka bl.a. berör Skådebaneverksamheten, dels i vad avser de regionala skådebanorna, dels i vad avser Stiftelsen Riksskådebanan. Vi skall vara medvetna om att en mycket stor del av människorna fortfarande står utanför det s.k. traditionella kulturutbudet, beroende på såväl ekonomiska som sociala och geografiska orättvisor. Frågan är om det inte är inom kulturområdet vi i dag finner de största ojämlikheterna i det svenska samhället. Det här var ett förhållande som var väl känt redan när de stora kulturpolitiska förslagen utformades i mitten av 1970-talet av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Innehållet i propositionerna kom därför också att i mycket hög grad präglas av en ambition att prioritera åtgärder som skulle leda till en större rättvisa enskilda och grupper av människor emellan. Därför föreslogs också utökade resurser till organisationer och folkrörelser, vilka hade möjlighet och framför allt vilja att bedriva olika former av uppsökande verksamhet bland människor som saknade möjligheter och ofta tyvärr också motivation till att delta i kulturaktiviteter av skilda slag. Det är dessa idéer som i dag kännetecknar våra motioner väckta under detta riksmöte. Och här kommer Skådebanan in som en mycket viktig länk. Skådebanans huvuduppgift är att försöka bredda intresset för och ge allt fler möjligheter att ta del av teateroch musiklivet. Och eftersom teateroch 61 musikområdet kanske är det område där den kulturella ojämlikheten är störst finner vi det synnerligen beklagligt att Skådebanan inte ges ekonomiska möjligheter att nå upp till sina intentioner. Det är anledningen till att vi dels i motion 649 med Gunnar Nilsson som första namn återkommer och kräver en blygsam men dock uppräkning av anslagen till de regionala skådebanorna, dels i motion 859 med Georg Andersson som första namn kräver en uppräkning av anslagen till Stiftelsen Riksskådebanan. Att moderata samlingspartiet inte känner speciellt mycket för Skådebanan förstår vi, men det är något förvånande att inte centern är beredd att ställa upp på denna lilla uppräkning, då den utan tvivel också skulle innebära en större geografisk rättvisa, vilket centern i olika sammanhang säger sig arbeta för. Jag vill också uppehålla mig några minuter vid den del av betänkandet som bl.a. behandlar vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Jag är samtidigt väl medveten om att det här är en fråga som inte upprör speciellt många själar. Det är svårt att uppamma någon starkare opinion mot en styvmoderlig behandling av anslagen till bevarandeområdet. Anledningarna är säkert många, men en kan kanske vara att de flesta människor uppfattar vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader enbart som ett bevarande av gamla slott och herresäten, och då kanske intresset inte blir så förfärligt stort. Hittills har de största satsningarna gjorts just på den här typen av projekt, vilket i och för sig inte varit bortkastade satsningar, men historien sträcker sig ju även utanför slottsparkens inhägnad. Historien handlar i första hand om alla dem som kämpade en hård kamp som statare, lantarbetare och industriarbetare i industrialismens begynnande. Det finns i dag ett stort antal byggnader och miljöer av kulturhistorisk betydelse som visar hur människor levde såväl under arbetstid som under sin korta fritid. Det är vår skyldighet att se till att få fram de resurser som krävs för att bl.a. dessa miljöer skall kunna bevaras åt eftervärlden. Under 1970-talet har intresset för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöskapande äldre bebyggelse vuxit. Men samtidigt har behovet av ökade insatser från samhällets sida klarlagts. En enig byggnadsvårdsutredning kom i början av 1979 med sitt betänkande Kulturhistorisk bebyggelse — värd att vårda, i vilket redovisades en ekonomisk ansvarsfördelning mellan stat, kommun och enskilda. Betänkandet har remissbehandlats och mottagits på ett genomgående positivt sätt. Det är naturligtvis bara att beklaga att några medel för genomförandet av förslagen i betänkandet inte har redovisats i årets budgetproposition. Här är utskottet enigt i sin bedömning. Men utskottet påpekar också vikten av att förberedelser görs, så att en proposition snarast kan föreläggas riksdagen. Det är bara att hoppas att statsrådet tar det beslut som kammaren snart kommer att fatta på fullaste allvar. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 7.

Herr talman! Med anledning av det Åke Green sade vill jag bara påpeka att på punkten B 15, dvs. där Åke Green och hans kamrater i reservation 5 yrkar ytterligare 275 000 kr. till regionala skådebanor, ökas i propositionen och utskottsmajoritetens skrivning fjolårets belopp med tre grundbelopp. Vi är alla ledsna över att det är omöjligt i nuvarande läge att dessutom öka dessa grundbelopp så att de skulle räcka till nya teatrar. När det gäller frågan om kulturminnesvården så vet jag inte riktigt varför Åke Green tycker att det är svårt att tala för den. Det var i varje fall inte svårt att tala för den i utskottet, för vi var alla rörande eniga om att här måste någonting göras, och det har vi också tydligt och klart sagt till regeringen. Så nog finns intresset. Det är klart att denna kulturproposition inte är lika expansiv som fjolårets, men det beror inte på bristande kulturintresse vare sig hos departementschefen eller hos utskottsmajoriteten utan på att budgetläget är ett annat och mycket knappare. Jag kanske skall säga, herr talman, att anledningen till att departementschefen inte är här själv är att han i dag är närvarande vid invigningen av republiken Zimbabwe. Vad som görs i propositionen är ju i stort sett en uppräkning med de 6 90 av anslagen som också alla andra departement får nöja sig med. Det skulle vara roligt att ha kunnat öka på det, men det går inte. Socialdemokraterna nöjer sig åtminstone med att yrka på en ökning med ungefär sammanlagt 6 milj.kr.

Man måste ju prioritera, det är inte bara att ta pengar ur luften. Det skulle vara mycket intressant att få diskutera vilka kulturanslag man skall öka och vilka man skall minska med motsvarande belopp. Det skulle man kunna kalla en politisk debatt. Sedan vill jag, herr talman, säga några ord om den kommersiella kulturen. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan, därför att vi anser att med de möjligheter man har i dag går det bäst och effektivast om man fortsätter som man har gjort. Det innebär att man har en rad olika utredningar, av kulturrådet och andra, som tar tag i en bit i taget och slutför dem i stället för att man har en väldigt stor utredning som tar allt på en gång. Det är en diskussion om vilka medel som är effektivast. Men när Georg Andersson ironiserar litet över detta med en ingående begreppsanalys av vad kommersialism är, skulle jag vilja säga att det i och för sig alltid är bra att tala svenska. Och jag skall gärna översätta detta uttryck till ”att ta reda på vad kommersialism egentligen är”, för det är vad det är fråga om. Det är inte så att någon här i kammaren, eller ens någon av dem som inte är närvarande just nu, älskar kommersiell kultur för dess egen skull. Men när vi skall diskutera hur vi skall komma åt den måste vi först och främst ta reda på vad man egentligen menar med det man säger. Jag vill tala om dålig kultur och inte om kommersiell kultur. Jag tycker att ordet ”kommersiell” är mer ägnat att dölja verkligheten än att avslöja den. Att lägga den avgörande skillnaden mellan fritidssysslor som finansieras av stat, kommun eller ideella föreningar och sådana som finansieras på privat väg är inte den bästa distinktionen om man vill komma åt kvaliteten i kulturutbudet. Felet med de serier, böcker, filmer etc. som vi tycker illa om är inte att utövarna och distributörerna tjänar sitt levebröd på dem. Då skulle vi tycka lika illa om Rikskonserter eller om de små idealistiska men fullt kommersiella förlag som ger ut böcker och skivor av hög kvalitet utan tillstymmelse till bidrag från det allmänna. Där kan inte gränsen gå. Gränsen går först och främst mellan god kultur och dålig kultur, och den gränsen är lätt att känna men inte särskilt lätt att bevisa i sådan mening att man kan lagstifta om den annat än i extremfall, och där har vi lagstiftat. Vidare går gränsen — och detta är det viktiga — mellan den kultur som är uträknad och producerad uteslutande för att skaffa inkomster och den kultur som skapas för att öka kommunikationen och förståelsen mellan människorna. Men denna andra gräns är inte heller särskilt lämpad för juridiska definitioner. Och om lagtext handlar det och måste det handla, så snart man antyder att samhället skulle förbjuda det dåliga. Då fick vi ha lagar som förbjöd Sveriges Radio att visa ABBA i TV, att börja med. Och sedan fick vi väl ha lagar som förbjöd folk att se ABBA via västtyska satelliter också, antar jag. Hur illa man än tycker om den dåliga kulturen, så måste man ändå i första hand bekämpa den genom att försöka ge fart åt den goda. Här sker ju faktiskt en hel del genom aktiva, medvetna ungdomar och människor över huvud taget som driver tillbaka den dåliga kulturen genom att arbeta med den goda. Det finns mängder av exempel i landet på initiativ från ungdomar, föreningar och kommuner, där man av egen kraft och med egna idéer fyller fritiden med goda alternativ till skräputbudet. Det är i första hand den vägen man måste gå. Sedan finns det stora möjligheter att kräva självsanering av massmedia, särskilt av dem som har statligt monopol, och att se till att exempelvis de lagar mot porrskyltning och barnpornografi som finns verkligen efterlevs. Vad jag för min del tycker att man skulle göra om man vill analysera begreppet kommersiell kultur, vilket ju kulturrådet håller på med, är att se på vilka gruppmekanismer det är som gör att man dras till resp. lär sig uppskatta olika former av kultur. Det sägs om den dåliga kulturen att den säljs som en del av en livsstil. Men så har alltid all kultur uppkommit. Den har alltid förts vidare som en speciell grupps livsstil. Det må ha varit socknar i Dalarna med egna dräkter och egna psalmmelodier eller storstadskotterier med egna litterära och musikaliska idoler eller, för att ta det mest näraliggande av alla, de kristna samfunden och kyrkorna som undantagslöst varit kulturbärare i ordets mest påtagliga mening och är det än i dag. Det finns som bekant ingen musikmecenat i Sverige som är större och viktigare än kyrkan och de fria samfunden, inte ens Sveriges Radio eller Rikskonserter. Jag tycker faktiskt att det kunde vara värt att fundera på detta att en sammanslutning för helt andra ändamål än kulturella har varit och än i dag är den bästa grogrunden och det bästa skyddet för kulturyttringar som är både mycket breda och mycket djupa. Man skulle kunna lära sig något av detta, just när man vill få kultur att slå rot i andra grupper av människor. Kultur på arbetsplatsen är t.ex. en utmärkt idé, men i dess utformning kunde man säkert lära sig en hel del om hur man får folk att se och lyssna på högklassiga kulturprodukter utan att de känner sig pressade eller uttråkade och i stället upplever en stor inre gemenskap som går över klassoch yrkesgränser. Detta är ju faktiskt vad man väldigt ofta upplever just i kyrkorna. Med detta har jag velat antyda att vi alla, var och en i sin stad, måste arbeta för att de kulturmedel vi har blir använda så att de verkligen sprider glädje, liv och friskhet omkring sig. Där har massmedia, skolor, samfund, föreningar och kommuner ett ansvar både för att säga ifrån om den dåliga kulturens verkningar och för att hjälpa fram den goda. I sista hand sprids ändå kulturen bara genom att människor visar varandra hur livsnödvändig den är. Jag medger att detta är jobbigt. Det kräver uppoffringar i form av pengar — så mycket pengar vi nu kan ha — och sedan kräver det personliga insatser av var och en.

Det har satsats på talböcker och punktskriftsböcker för synskadade. Regional teater, dans och musik får fortsatta förbättringar. En satsning har gjorts på de centrala statliga museerna därför att de betjänar hela landet. Det gäller också arkiven, som är oumbärliga för forskningen. Vidare har gästspel av finska teatergrupper prioriterats, vilket bidrar till invandrarnas kultur. Slutligen har det gjorts kraftiga ökningar av anslagen till information om alkohol och narkotika. Detta är kanske det allra viktigaste, för hur dålig okulturen än är, så är missbruket av alkohol och narkotika ännu värre. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar. Nu har såväl Karl-Eric Norrby som Kerstin Anér hävdat att den reella uppräkningen av kulturanslagen skulle ha varit större under de senare åren än under de tre socialdemokratiska reformåren. Det är icke riktigt. Man använder här nominella belopp som inte är jämförbara. Den reella ökningen har inte varit större under de senare åren än under de tre första reformåren.
Herr talman! En sådan inflation var det ändå inte på den tiden att den motsvarar den väldiga skillnaden mellan de här siffrorna.

Herr talman! Jag skall här tala om betydelsen av en medveten kamp för att bevara och utveckla det svenska språket och den svenska litteraturen. Jag kunde citera många som under tidernas lopp har tagit upp detta tema men skall nöja mig med att anföra två.

Och därför kan också den finlandssvenske författaren Henrik Tikkanen i dagarna med en viss träffsäkerhet kritisera oss: ”Svenskarna älskar sitt språk så högt att de i dagligt tal använder en så liten del av det som möjligt.” Vad är det då för särskilt med det svenska språket, och varför bör vi eftersträva att göra det så uttrycksfullt som möjligt? Och i vilket förhållande står litteraturen till språket? I och för sig kan goda och visa tankar uttryckas också på exempelvis det engelska språket, ibland även med en viss fördel, eftersom detta språk är oändligt mycket rikare än det svenska. Men det historiska faktum vi har att utgå ifrån är den svenska nationen för vars bildande och upprätthållande det gemensamma språket är en viktig förutsättning. Vår träning till tänkande och språkligt uttryck har väsentligen skett på det svenska språket. Vi har ett viktigt och värdefullt kulturarv att bevara och vidareutveckla. I nationernas orkester är det vi som svarar för den svenska stämman. Ingen annan åtar sig den uppgiften eller är bättre skickad att göra det. Det svenska språket och dess rikedom är hotad av många tendenser i dagens värld. Vi har en kommersialisering som över huvud taget hotar kulturen. Vi har en mäktig fiende i de stora transnationella koncernerna, som för att främja sin marknadsföring och sina profitintressen söker stöpa människor i alla länder i samma form. Vi har ett ointresse hos vissa delar av statsmakterna för de kulturella frågorna, som tar sig uttryck i att man med hänvisning till budgetläget avvisar rimliga förslag till förbättringar samtidigt som man vill godta en miljardrullning på andra områden. Det är inget uttryck för någon inskränkt nationalism att försvara det svenska språket och den svenska kulturen mot dessa tendenser. Internatio nalism skall inte innebära förflackning och likriktning utan ökad kulturell rikedom för alla genom ömsesidigt utbyte. Även ur demokratins och yttrandefrihetens synpunkt är värnet av det svenska språket och den svenska litteraturen betydelsefullt, ja, grundläggande. Betydelsen av litteraturens utveckling för försvaret och berikandet av språkskatten kan inte nog betonas. Författarna är språkets nyskapare, dess djärva spanare som ständigt är i rörelse för att utforska nya områden och bygga nya världar. Litteraturen är samtidigt en viktig förmedlare mellan generationerna och mellan människorna i dagens samhälle. Den förmedlar på ett skapande sätt erfarenheter av en rikedom, som vi annars under ett människoliv inte har möjlighet att tillägna oss. Det skrivna språket och boken blir alltmer oumbärliga som vapen både för försvar och anfall i en tid när det svenska språket hotas av snöpning på dataskärmar och i hemterminaler. Herr talman! Det är mot denna bakgrund som vänsterpartiet kommunisterna i ett antal motioner ställt krav på förbättring av litteraturstödet, på skapande av ett svenskt klassikerbibliotek, på höjning av biblioteksersättningen och på en bibliotekslag. Vi har också i en motion vänt oss mot den förvanskning av ordens verkliga innebörd som kom till uttryck inte bara i kampanjen inför folkomröstningen om kärnkraften, utan som också kan iakttas i andra politiska sammanhang. Det är en farlig tendens, eftersom den skapar tveksamhet både om vad språket och om vad politikerna står för. Vi har den största respekt för Svenska språknämndens arbete, och den en smula ironiskt utformade motionen får inte tolkas som annat än vad den är, nämligen ett angrepp mot den taktiska lek med orden som vissa partier sysslat med. Så till de övriga motionerna, vilka alla har det gemensamt att de vill förbättra möjligheterna för att utge och sprida god litteratur. Nya åtgärder är i dag trängande nödvändiga. Bokbranschen står inför en allvarlig kris. Det statliga litteraturstödet har inte kunnat förhindra denna. Den seriösa litteraturutgivningen förlorar större och större del av marknaden. De böcker som utgivits med statligt stöd får allt svårare att nå fram till läsarna. Bokhandeln säljer allt färre titlar i allt större upplagor. Bokklubbarnas försäljning har ökat så att den nu uppgår till mer än hälften av allmänlitteraturen. En av tankarna i den tidigare litteraturutredningen var att ett stöd till boken borde stödja spridningen i lika hög grad som produktionen. Utredningen föreslog därför ett omfattande stödköp av böcker, vilka sedan skulle spridas via bokhandel och bibliotek. Motion 1269 tar upp denna tanke och föreslår ett distributionsstöd till bokhandel och bibliotek, som är knutet till de utgivningsstödda boktitlarna. Utskottet har tyvärr avvisat förslaget. Enda motiveringen är budgetläget. Men är då vårt land så fattigt, att vi inte har råd att skapa garantier för att utgivna kvalitetsböcker skall finnas tillgängliga för svenska folket i boklådor och på bibliotek? Varför skall då författarna skriva, varför skall förlagen producera böcker? Är det för ett litet fåtal, är det för framtidens forskare? Om läget i landet är så dåligt att vi inte har råd att sprida goda böcker är det en förödande dom över den borgerliga regeringens politik. Efter att ha hört kärnkraftspartiernas propaganda under folkomröstningskampanjen om alla de välsignelser som en utbyggnad av kärnkraften skulle föra med sig har jag f. ö. svårt att förstå, hur just de kan anföra det dåliga ekonomiska läget som skäl mot rimliga reformer. Nu får de ju sin kärnkraft. Tror ni inte på er egen propaganda? Kerstin Anér, som var före mig här i talarstolen, ville gärna diskutera med oss hur man skulle få plats i statsbudgeten för de reformförslag vi framställt på kulturens område. Hon frågade vilka kulturanslag vi i stället ville skära ner. Vi vill inte skära ner några kulturanslag. Vi har, noterar jag, i den här frågan samma inställning som socialdemokraterna, som i sin motion 859 säger att de inte är beredda att acceptera att kulturområdet ”får dra konsekvenserna av en allt sämre borgerlig ekonomisk politik”. Och de fortsätter: ”Även i ett budgetläge som kännetecknas av hård ekonomisk åtstramning är det nödvändigt att kulturlivet får möjlighet att utvecklas.” Jag vill instämma helt i den satsen. Det är en skillnad på 24 milj.kr. mellan våra förslag och de socialdemokratiska förslagen på kulturområdet — 60 milj.kr. i ytterligare utgifter enligt våra förslag och 36 milj.kr. enligt de socialdemokratiska förslagen. Men av dessa pengar hänför sig inte mindre än 16 milj.kr. till det förslag om utställningsersättning som riksdagen redan 1976 har beslutat om. Menar man från borgerligt håll att redan fattade riksdagsbeslut inte skall genomföras? Det är ju det man nu hävdar från regeringen och den borgerliga majoriteten i kulturutskottet. Vi tycker det är orimligt. Vi menar att dessa pengar måste ställas till förfogande, eftersom riksdagen redan har fattat beslut om denna utställningsersättning. Varför, fru Anér, måste förbättringar av vissa poster på kulturbudgeten motsvaras av nedskärningar av andra poster just på kulturbudgeten? Det finns ingenting som säger att man måste förfara på det sättet. Vi har i våra motioner pekat på andra besparingsförslag. Vi vill ha en minskning av militärutgifterna, vi vill ha en minskning av anslagen till säpo, och vi pekar exempelvis på en sådan aktuell fråga som vad man skulle kunna spara i pengar genom att inte bygga det planerade kärnkraftverket nr 12. Bara en sådan sak skulle ge många, många miljoner att användas för wviktiga kulturändamål. Samma motivering — den om budgetläget — är det enda kulturutskottet har att anföra mot förslaget i motion 1244 om skapande av ett svenskt klassikerbibliotek. Det är ett beklagligt faktum att det i den svenska bokutgivningen i dag så gott som fullständigt saknas sammanhållna utgåvor från olika epoker och samlingsutgåvor av enskilda författares verk. Jag har det subjektiva intrycket att det under gångna årtionden, då landets ekonomiska resurser var betydligt knappare, stod mycket bättre till med sådan utgivning. Om man i sina bokhyllor har lyckan att ha de samlade verken av några av våra stora svenska författare, beklagar man verkligen de nya generationer som nästan helt ställs utanför denna möjlighet — därför att dessa samlade verk inte längre finns att få i bokhandeln. Här är ett ansvar som vi måste ta. Det är helt nödvändigt att vi får till stånd en utgivning av olika serier av klassiker, både litteratur från en viss tid och författares Nr 123 samlade verk. Det skulle vara intet mindre än en kulturell skandal om vi inte lyckades lösa denna uppgift. Biblioteken spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla god litteratur till alla. I två motioner har vi tagit upp dels krav på en höjning av biblioteksersättningen och på beslut angående en individuell översättarpenning, dels förslag till en särskild bibliotekslag. Vår principiella inställning är att upphovsmännen skall ha rätt att förhandla om biblioteksersättningens storlek på samma sätt som statligt anställda numera förhandlar om sina löner. I avvaktan på att biblioteksersättningen lagfästes bör denna, som författarna krävt, följa den allmänna löneutvecklingen. Rimligt hade då varit en höjning med 2 öre i stället för med 1 öre, som regeringen och utskottet vill gå med på. Den större höjningen är det ena kravet i motion 870. Det andra är att riksdagen skall uttala sig för en individuell översättarpenning. Jag kan inte komma ifrån intrycket att det är ett rätt cyniskt uttalande kulturutskottet gör, när man där går med på att denna fråga kan prövas vid de förestående överläggningarna mellan departementet och upphovsmannaorganisationerna men samtidigt vägrar att höja författarpenningen på ett rimligt sätt. Hur mycket finns det då att fördela? Kravet på en bibliotekslag har rests av oss många gånger. Det finns en växande opinion för detta krav. Det är då synnerligen anmärkningsvärt att när det tillsätts en särskild utredning om folkbiblioteken, så ägnar statsrådet Wikström mycken plats i kommittédirektiven åt att söka avrätta kravet på en bibliotekslag men ställer sedan denna fråga utanför utredningens arbetsuppgifter. Är bibliotekslagen verkligen en så het potatis att en statlig utredning om folkbiblioteken inte ens kan få diskutera den? Det har under det senaste året kommit fram en mängd nytt material som stöder kraven på en bibliotekslag. Jag vill hänvisa bl.a. till en utförlig PM om bibliotekslagstiftning från Sveriges författarförbund och till Peter Curmans artikelserie i Aftonbladet. I båda dessa källor finns mycket konkreta förslag om hur en sådan bibliotekslag skulle utformas. Kulturutskottet har av någon anledning inskränkt sig till att bara nämna en PM i samma fråga från kulturrådet. Det citerar med omisskännligt välbehag formuleringen att frågan om en bibliotekslag eller inte är ”sekundär” för kulturrådet. Finns det bara en målmedveten statlig kulturpolitik som har tillräckligt med pengar behövs det ingen bibliotekslag, säger kulturrådet, och utskottet instämmer. Jag tror de bägge har missat en väsentlig sak, ja, själva poängen i det hela: utan bibliotekslag lär det inte bli vare sig en målmedveten bibliotekspolitik eller tillräckligt med pengar till biblioteken. Låt mig till slut bara bestämt avvisa påståendet att en bibliotekslag skulle innebära en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Med precis lika starkt, eller rättare sagt lika litet, skäl skulle man kunna anklaga vår lagstiftning på skolans område för att vara frihetsfientlig. Vad det handlar om är ju att garantera alla medborgare en viss kulturell standard och att genom tillräckliga statliga bidrag möjliggöra för alla kommuner att klara denna uppgift. 69 Herr talman! Bifall till de motioner jag har talat om har redan yrkats av Eva Hjelmström.
Herr talman! Jag har ingen anledning att söka sak med C.-H. Hermansson när han talar sig varm för ökade insatser på biblioteksområdet till författare osv. — jag känner sedan länge till hur varmt C.-H. Hermansson känner för dessa grupper, och jag kan ha förståelse för att han här har utvecklat detta ytterligare. Jag har egentligen begärt ordet bara av en enda anledning: jag har inte märkt att kulturutskottets socialdemokratiske ordförande här har begärt ordet sedan C.-H. Hermansson kom in på beräkningen av hur mycket kommunisterna har begärt i ökning när det gäller kultursektorn. Jag tror att C.-H. Hermansson räknar med litet olika storheter när han säger att socialdemokraternas äskanden uppgår till 36 milj.kr. Då har C.-H. Hermansson också räknat in det anslag på 30 milj.kr. för en satsning på barns och ungdomars fritidssysselsättning som socialdemokraterna i ett annat sammanhang rest krav på. Skall man göra samma tillägg till vänsterpartiet kommunisternas anslagsäskanden, stiger summan från 60 till 96 milj.kr. Nästan 100 milj.kr. blir i så fall den siffra vi skall jämföra med i detta sammanhang. Det kanske belyser något av svårigheterna för utskottsmajoriteten att tillstyrka de i och för sig angelägna anslagshöjningar som C.-H. Hermansson här har berört.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till några ord om videogrammen, som ju också tidigare i dag har diskuterats. Jag får väl som tidigare motionär i dessa frågor konstatera att det är något omtumlande att lyssna till dagens debatt, även om man förvärvar en viss vana här i kammaren vid debatter av det här slaget. Från socialdemokratiskt håll har man i dag, såvitt jag förstår, i praktiken försökt göra gällande att de andra partierna — däribland uttryckligen centern — agerar med passivitet och i slow motion när det gäller dessa frågor. Mot den bakgrunden tycker jag att det finns skäl att erinra något om vad som tidigare förevarit i dessa frågor. Det var år 1974 som den första motionen väcktes i riksdagen om dessa frågor. Det var Per Olof Sundman och jag som väckte den motionen, där vi krävde att en parlamentarisk utredning skyndsamt skulle tillsättas för att analysera mediautvecklingen och de nya mediernas egenskaper och möjligheter. Med de nya medierna avsåg vi de medier som videotekniken ger oss. I motionen skrev vi: ”Utredningen bör vara förutsättningslös och arbeta snabbt för att lägga fram beslutsunderlag för en nödvändig handlingsberedskap.” Den motionen möttes inte av något större intresse. Det var t.o.m. så att man på socialdemokratiskt håll vägrade remiss av motionen till berörda organisationer och instanser, som skulle kunna ha gett underlag för en mer grundlig behandling i utskottet. Utskottet hade då heller inte någon mening om huruvida videotekniken skapade problem av olika slag som borde föranleda åtgärder i framtiden. I den debatt som fördes i kammaren sade man från socialdemokratiskt håll helt kort att man hade svårt att förstå värdet av att stapla en ny utredning ovanpå redan sittande utredningar, som i viss mån kunde gå in på detta område. 1975 återkom vi i frågan med en ny motion, som följdes upp med en reservation från centerns sida, där vi sade att det var ”angeläget att skyndsamma åtgärder vidtas för att möta den av kommersiella intressen dominerade medierevolution som pågår med hjälp av videogramteknikerna. På grund av mediernas karaktär, storleken av de ekonomiska insatserna och det bristande samhälleliga engagemanget är det kommersiella intressen främst i form av multinationella kommunikationsföretag som styr utvecklingen. Inget tyder för närvarande på att snabbheten i utvecklingen av kommunikationsmedierna kommer att avmattas, tvärtom kan utvecklingstakten på vissa områden väntas accelerera under närmast kommande år.

I nästan rörande ordalag beskrivs detta medium som något slags ny massmedial undermetod, som man måste skydda sig mot.” Och därefter konstaterade statsrådet följande: ”Men att så till den grad överdriva betydelsen av videogram i jämförelse med andra media, som centerpartisterna gör, är att sila mygg.” Sådana var tongångarna så sent som 1975. Det var därför särskilt glädjande för oss när utskottets ledamöter 1976 kunde samlas på grundval av en motion, återigen från vårt håll, och en enskild socialdemokratisk motion till att begära en bred parlamentarisk utredning och också i viss mån ange färdriktningen för utredningsarbetet. Mot denna bakgrund, herr talman, får man väl ha förståelse för att socialdemokraten Georg Andersson i ett inlägg här tidigare i dag har sagt att det vore bra om man inte i debatten uppehöll sig vid vad som förevarit i riksdagen på detta område under de närmast föregående åren. Det har alltså varit stora svårigheter att över huvud taget få till stånd en utredning som på ett samlat sätt tar upp videogramfrågorna. Jag tycker att det finns anledning att påpeka detta, så att kammarens ledamöter kan ha klart för sig hur förhistorien ser ut. Var står centern? Det efterlyste Georg Andersson tidigare, såvitt jag förstår med anknytning till vår ideologiska plattform, och jag skall utnyttja tillfället att helt kort ta upp vad vi från centerns sida säger i det kulturprogram som antogs på centerns riksstämma i Karlstad år 1977. Vi säger där om videogrammen: ”Den tekniska utvecklingen på medieområdet under det senaste årtiondet frammanar ett delvis starkt oroande framtidsperspektiv och väcker komplicerade frågeställningar för den fortsatta mediepolitiken. Till detta oroande perspektiv hör möjligheten att en ny, reklamstyrd massmediemarknad växer fram åtföljd av en koncentration av inflytande och ägande inom denna sektor. Tendenser till en ökad koncentration av makt över massmediesektorn måste påverkas genom samhälleliga insatser för att negativa effekter inte skall uppstå för kulturlivet och den politiska demokratin. I mediepolitiken måste det finnas motvikter till de kommersiella krafterna och ett stöd för svaga grupper i samhället. Utvecklingen på videogramområdet måste följas med stor vaksamhet.” Så långt centerns kulturpolitiska program. Herr talman! Även om debatten i dag mest har handlat om våld och videogram finns det anledning att peka på att vi har frågor av ännu större räckvidd som måste diskuteras när det gäller videogrammen och deras inflytande i vårt framtida mediesamhälle.

Utredningen har också möjligheter att snabbt lägga fram förslag. Även om det inte sagts här tidigare framgår det klart av utskottets betänkande att trots de många och stora uppgifter som utredningen har, så räknar man med att avlämna ett huvudbetänkande senast hösten 1981. Det är alltså ett mycket kort tidsperspektiv framåt som det handlar om. Jag anser att det är ett ganska övertygande besked om att vill man nu åstadkomma resultat bör man följa den väg som utskottsmajoriteten har anvisat, och jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag på den här punkten.
Herr talman! Jag har frågat var centern står. Nu har Anna Eliasson använt dyrbar debattid till att beskriva historien. Hon kom inte närmare vår tid än 1977, så jag har inte fått svar på min fråga: Var står centern — vad vill centern göra i dag på det här området, när det nu så att säga brinner i knutarna?
Herr talman! Det är ingen större skillnad mellan utskottsmajoritetens ståndpunkt och de socialdemokratiska motionärernas och reservanternas ståndpunkt. Som framgår av utskottets skrivning anser vi inom utskottsmajoriteten att det är angeläget att dessa frågor tas upp. Vi anser att det är angeläget att man motverkar ett utbud av underhållningsvåld och program med stötande innehåll. Och vi menar att videogramutredningen aktivt skall pröva olika möjligheter att motverka en utveckling mot förråande inslag i videogramproduktionen. Den lättast framkomliga vägen och den snabbaste vägen att få till stånd denna prövning är att låta videogramutredningen få uppgiften att göra den.
Herr talman! Vi har diskuterat vad som går snabbast. Jag konstaterar att vad som skiljer oss är att vi har olika bedömningar av hur påkallat det är att nu ingripa och vidta åtgärder. Centern vill inte lägga något ansvar på regeringen i den här frågan utan vill skjuta över ansvaret till ett utredningsmaskineri.
Herr talman! Georg Andersson betonar i sitt senaste inlägg och har gjort det tidigare i debatten att det behövs åtgärder nu. Låt mig understryka att om man hade gått den väg som centern anvisat skulle den här utredningen ha blivit tillsatt tre år eller åtminstone två år tidigare än vad den i själva verket blev. Då hade man haft en annan handlingsberedskap än vad man har i dag. Den grupp människor som har de bästa möjligheterna att bedöma de här frågorna och pröva de förslag som förts fram är videogramutredningen. Utskottsmajoriteten har sagt att det bör ankomma på regeringen att se till att man också prövar de här frågorna i videogramutredningen. Det är därför vårt ställningstagande utmynnar i ett förslag till ett tillkännagivande. Det är inte att skjuta ansvaret ifrån sig.

Herr talman! I trepartimotionen nr 1686 behandlas frågan om Rikskonserters fonogramutgivningar. Såväl från kulturpolitiska som marknadsekonomiska utgångspunkter är det angeläget att fonogramindustrin har möjlighet att även i framtiden kunna fungera i fri konkurrens och att statsmakterna inte genom olika åtgärder försämrar dess villkor. Rikskonserters fonogramutgivningar utgör, menar vi motionärer, ett exempel på att staten äventyrat situationen för andra företag — i detta fall mindre fristående grammofonbolag som satsar på utgivning av seriös klassisk repertoar. BIS, Opus 3, Signatur, Lyricon, Proprius m.fl. mindre bolag gör en viktig och vital kulturinsats av egen fri vilja. Rikskonserter har fått sig samma uppgifter ålagda. Redan i detta konstaterande ligger en betydelsefull principiell skillnad. BIS har exempelvis under drygt fem år givit ut 130 skivor av mycket hög kvalitet. Proprius har under samma tid som Rikskonserter producerat i stort sett samma antal titlar av hög teknisk kvalitet. BIS har totalt erhållit ett statligt anslag om 50 000 kr. och Proprius 12 000 kr., medan utgivningen på Rikskonserters fonogrambolag Caprice har kostat skattebetalarna 21 milj.kr. På grund av tillgången till dessa statsmedel har Rikskonserter kunnat skaffa sig fördel framför andra. Hade de 21 miljonerna fördelats på ett annat sätt — så att även de fria svenska producenterna fått del av dem — hade sannolikt skivutgivningen i vårt land kunnat öka med många fler än de 160 skivor som Rikskonserter åstadkommit. När enskilda företag redan under kärva ekonomiska villkor och utan statliga stödpengar kan visa resultat, som musikrecensenten Carl-Gunnar Åhlén i Svenska Dagbladet kallar för ”fantastisk bedrift” — vad skulle vi då inte kunna vänta oss, om dessa företag fick tävla med Rikskonserter på jämställda konkurrensvillkor? När vi motionärer sålunda kan konstatera att verksamheten ger en skev konkurrenssituation, vilket försämrar möjligheten för i synnerhet de mindre fonogramföretagen att överleva, har vi begärt att riksdagen hos regeringen skall anhålla om förslag till förändrad inriktning av Rikskonserters fonogramverksamhet med avsikt att förbättra konkurrenssituationen för övriga fonogrambolag. Kulturrådet har i en särskild utredning lagt fram förslag till den framtida utformningen av stödet till fonogramutgivningen. Emellertid har inte beredningen i regeringskansliet hunnit avslutas, varför någon proposition ännu inte lagts på riksdagens bord. Med hänsyn till detta har utskottet avstått från att pröva de synpunkter som vi anfört i vår motion. Jag har förståelse för detta, och det är också brukligt att utskotten inte föregriper behandlingen av en väntad proposition. Jag har därför, herr talman, inget annat yrkande än utskottet i denna sakfråga. Det är emellertid angeläget att vi redovisar synpunkter på den framtida utformningen av Rikskonserters verksamhet, vilka då skulle kunna vägas in vid propositionens slutliga utformning liksom vid den kommande riksdagsbehandlingen då ärendet slutligen skall avgöras. Det är därför värdefullt att utskottets folkpartioch moderatledamöter ger sin syn till känna i ett särskilt yttrande. I yttrandet förutsätter man att regeringen vid den förestående behandlingen kommer att belysa hur Rikskonserter använder den förmånsställning som man tilldelats av staten. I yttrandet påpekas vidare att Rikskonserters fonogramutgivning är av staten avsedd att gälla sådan musik som inte annars blir inspelad på skiva eller, som det står i riktlinjerna för Rikskonserter, ”sådana svenska verk och svenska solister och ensembler som bör vara tillgängliga på fonogram, men ej är tillfredsställande företrädda genom andra producenter”. Rikskonserter skall därför även enligt min mening — om statens direktiv tolkas korrekt — ge ut en betydligt större andel ”orepresenterad” musik och inte ge ut sådant som andra bolag gör lika bra utan statsstöd. Därför skall Rikskonserter inte söka efter kända artister eller ensembler som utan vidare kan komma ut på den fria marknaden. Företrädare för Rikskonserter har hävdat att man enbart producerar svensk och nordisk musik som är icke alls eller dåligt representerad på marknaden. Gör man en jämförelse mellan GLF-katalogen och Capriceka talogen får man en annan bild. Bortåt hälften, kanske mer, finns utgivna på andra märken i Sverige. Det är en utgivning utan statsstöd. Dessa statligt subventionerade skivor konkurrerar, som mycket riktigt påpekas i det särskilda yttrandet, inte med det stora kommersiella utbudet, utan med små, kulturellt aktiva, ambitiösa grammofonföretag. Finns det då inget positivt i Rikskonserters fonogramverksamhet? Jo, visst finns det det. Och det skall ingalunda undanhållas. Man har i några fall givit ut svenska verk som länge varit orepresenterade på marknaden. Ett bra exempel är Wilhelm Stenhammars andra symfoni, en inspelning som också hedrats med ett särskilt pris för sin höga kvalitet både vad avser konstnärligt utförande och vad avser det tekniska arbetet. Ett annat exempel är Adolf Wiklunds andra pianokonsert. Och vi kan glädja oss åt att Allan Pettersons tolfte symfoni genom Caprices försorg har kunnat distribueras i form av skiva i 4 500 exemplar. Om Rikskonserter hade koncentrerat sig på att göra svensk musikkultur dylika tjänster, dvs. att svara för ett kompletterande utbud på marknaden som sannolikt icke kunnat komma ut på annat sätt, hade vi troligen icke haft anledning att föra den här debatten. Men så förhåller det sig inte, som jag tidigare har påvisat. Vi måste åstadkomma en rimligare konkurrenssituation för alla på marknaden verkande fonogrambolag. När vi kommer till ett läge då samtliga — inkl. Rikskonserters Caprice — kan instämma i bedömningen att det råder en konkurrens på rättvisa villkor — då har vi motionärer nått det syfte som är avsikten med den debatt som vi velat initiera genom vår motion. Till sist skall jag instämma i vad som ytterligare sägs i det särskilda yttrandet, nämligen: ”Det är inte givet att de bidrag Rikskonserter genom åren fått för att ge ut skivor inte skulle ha gett både större och bättre utdelning i kvalitetsmusik om de spritts till fria, icke statliga skivproducenter med kulturella ambitioner.” Just det! Det är vad vi motionärer också har kommit fram till i vår bedömning. Det är min förhoppning att de kloka synpunkter som Kerstin Anér, Tore Nilsson m.fl. har satt på pränt i sitt särskilda yttrande kommer att beaktas av utbildningsminister Wikström då han skall utforma sin proposition i ärendet, och vi får återkomma till denna debatt när propositionen har lagts på riksdagens bord.

Herr talman! Ett faktum är att de kommersiella krafterna växer sig allt starkare, ett faktum som dess värre inte tycks bekymra kulturutskottets borgerliga majoritet särskilt mycket. I stället avstyrker man det socialdemokratiska förslaget om en parlamentarisk utredning av kommersialismens negativa verkningar. Det är svårt att finna något annat skäl för utskottets avstyrkande än omsorgen om de kommersiella krafterna i stället för kampen mot dem. Inom framför allt fritidssektorn — och då kanske speciellt den del som riktar sig till barn och ungdom — finner man de mest ohämmade kommersiella intressena. Det är en strävan efter maximal vinst till varje pris. En arbetsgrupp inom statens ungdomsråd har gjort en sammanställning av tio teser om kommersialismen. Dessa teser kan vara en god grund för en debatt om kommersialismen och det sätt varpå den arbetar. Den första tesen är att kommersialismen motverkar människornas grundläggande behov under sken av att tillfredsställa dem. Under senare år har vi blivit mer och mer medvetna om att människan till sina grundläggande behov kan räkna sådana saker som trygghet, gemenskap, uppskattning och utveckling. Men i den kommersiella världen motverkas behovet av gemenskap konsekvent. Det är mer lönsamt att producera sådant som konsumeras individuellt. Genom reklam och marknadsföring vill man få oss att tro att vi blir vackrare eller att vi når större gemenskap, om vi köper de produkter som reklamen bjuder ut. Typiskt är att just barnen i så stor utsträckning utnyttjas i dessa sammanhang. Barnens närvaro gör oss mer mottagliga för reklamens budskap, eftersom vi kopplar ihop det positiva barnet och varan. Barnen blir annonsernas små känslokaminer. Den andra tesen är att kommersialismen skapar en falsk människosyn och verkar för en självupptagen individualism. Barnen påverkas av en rad grupper i samhället. Många blir irriterade över den öppna påverkan som många folkrörelser står för. Däremot är det få som ifrågasätter den massiva påverkan som de kommersiella krafterna står för när det exempelvis gäller barnens könsrollstänkande. Genom leksaker, serietidningar, veckotidningar, film och TV, böcker och musik påverkas barnen ständigt i riktning mot en viss människosyn. Indoktrineringen fortsätter långt upp i åldrarna. Man tillfredsställer individuella behov men inte gemensamma eller kollektiva. Individualismen såsom ideologi frodas. Den tredje tesen är att kommersialismen ger näring åt myten om den eviga ungdomen. Att vara ung i dag betyder för många problem med otrygghet, konkurrens, stress, skolleda, arbetslöshet osv. Men de kommersiella krafterna försöker idealisera och glamorisera den unga människans situation för att kunna sälja alla de varor och tjänster som kopplas till detta att vara ung och vacker. Här skapas mytens rike, en kult kring olika livshållningar som för tillfället görs till innekultur. Kommersialismen förstärker främlingskap och utnyttjar människornas osäkerhet, heter det vidare. Många människor orkar inte med dagens konkurrenssamhälle, där den hårdaste, den mest egoistiske premieras. Ett sådant samhälle skapar svaga människor som upplever sig som värdelösa, okunniga, ensamma, osäkra och ångestfyllda. Detta utnyttjas av kommersialismen. Den står för ”lösningen” av våra problem. Du kan bli lika vacker som andra, lika bra som andra. Du kan köpa alla de egenskaper varigenom kärlek, trygghet och lycka uppnås — ja, så är budskapet. Kommersialismen är också ett hot mot vår egen kultur. Det är självfallet både vanligt och önskvärt att internationellt kulturutbyte sker ömsesidigt och frivilligt. När så sker är detta någonting oerhört positivt och kan vara berikande för människor. Men utbytet kan också bli ensidigt, dvs. ett lands ideologi eller kultur dominerar över ett annat lands egen kultur. Så har ju varit fallet inte bara i flera u-länder, utan vi märker det också i den industrialiserade världen. Häri Sverige domineras importen av fritidsoch kulturprodukter främst av sådant som tillverkas i USA. Det gäller t.ex. musik, böcker, film alldeles påtagligt, liksom serier. Det innebär att kommersialismen här har en internationell dimension, som innebär utslätning och utradering av nationella särdrag — det kan vi finna många exempel på om vi tittar oss runt på den svenska kommersiella marknaden. Den sjätte tesen är att man har en strävan efter maximal vinst till varje pris. Det medför krav på massproduktion, som ofta främjar dålig kvalitet. Det sker medvetet för att höja konsumtionen och därmed för att öka vinsten. Denna kommersiella strävan efter maximal vinst kommer ofta i konflikt med sådana begrepp som samhällsansvar. Den kommersiella moralen påbjuder precis så mycket samhällsansvar som strävan efter maximal vinst medger. Den sjunde tesen som man kan driva i sammanhanget är att kommersialismen profiterar på våld och fördomar, därför att det är lönsamt. Bruket av våld kännetecknar en stor del av innehållet i det kommersiella utbudet, och det leder till en ökad tolerans för våld som problemlösningsmetod. Det leder till att vi riskerar att reagera allt mindre för det verkliga våldet som finns runt om oss i vardagen och därmed också allt mindre för de människor som drabbas av våldet. Men, och det är den åttonde punkten, kommersialismen skapar också en ekonomisk press. Den pressen är oerhört hård gentemot barn och ungdomar. Ungdomarnas och barnens föräldrar upplever det starkt i vardagen. Kan man inte tillgodose behovet av prylar, då upplever man en känsla av misslyckande och otillfredsställelse. Detta är alldeles speciellt påtagligt för människor som lever i en ekonomiskt svag situation. De som drabbas hårdast är de som kommer från ekonomiskt svaga hem, de som lever i den mest utsatta social situationen. Därför är det arbetarklassens barn som drabbas hårdast. Därför är det också speciellt viktigt att stå upp och ställa sig på de svagas sida i det här sammanhanget. Den nionde punkten är att hela vår samhällsplanering påverkas av det kommersiella utbudet. I nya bostadsområden sätts affärsintressen i centrum. Det kommersiella inflytandet medför att behovet av kommersiell service tillgodoses framför sociala gemensamma lösningar. I den tionde och sista punkten tar man upp medverkan ifrån kommersialismens sida till naturoch resursslöseri och anför att detta också motverkar solidariteten med de fattiga människorna i de fattiga länderna. Skälet är självklart. Filosofin att göra mesta möjliga vinst på kortast möjliga tid tar inte hänsyn till att vi skall vara rädda om vårt friska vatten och om vår luft eller att vi skall hushålla med våra naturtillgångar. Det är utifrån dessa tio teser som vi måste betrakta de målsättningar som vi här i riksdagen satt upp för samhällets kulturpolitik, ungdomspolitik och konsumentpolitik. Om kulturpolitiken sägs att man skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. I fråga om ungdomspolitiken säger man att man skall medverka till att utveckla demokratin och stimulera till samhällsengagemang och skapa en bättre samhällsmiljö samt arbeta för större jämlikhet. Om målet för samhällets konsumentpolitik säger man att man skall stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden och därvid speciellt uppmärksamma de grupper som ekonomiskt, socialt eller utbildningsmässigt är svaga. När man tar upp dessa debatter blir man förvånad över att den borgerliga majoriteten kan vara så likgiltig inför problemen. När vi från arbetsgruppens sida har gått vidare med en specialstudie, har vi på område efter område fått riktigheten i våra teser bekräftad. Det kan gälla diskomiljö, det musikaliska budskapet, filmlanseringar, ungdomstidningar osv. Samtliga dessa studier avslöjar den mycket starka indoktrinering som sker, allt i syfte att plocka in så mycket pengar som möjligt på prylar. De visar också vilka enorma resurser som står till de kommersiella intressenas förfogande. En kommersiell ungdomstidnings reklamdrive under två veckor disponerar lika mycket pengar som t.ex. Unga örnars tidskrift Småfolket kostar totalt under ett helt år. Det visar vilken ag som alternativen till kommersialismen har att kämpa med. | De kommersiella krafterna har inga som helst hämningar. Det som går att sälja skall säljas med vilka metoder som helst, eller — som det heter i en avhandling om kommersialismen av ekonomen Sören Bergström — man tar ansvar endast för den egna lönsamheten. Allt som efterfrågas får säljas och efterfrågan får påverkas. Därmed är vi åter tillbaka till den kommersiella moralen som tillåter precis det samhällsansvar som vinstmaximeringen medger. Vi menar också att det är nödvändigt att studera och stödja alternativ som försöker att stå emot kommersialismen och dess värsta avarter. En hel del verksamhet runt om i landet pekar på att det står upp en motståndsrörelse mot dessa krafter. Den motståndsrörelsen måste ha ett aktivt stöd. Den finns inom folkrörelserna och inom de fria grupperna. Det är ingen valfrihet vi lever i, ingen valfrihet som kan accepteras när det kommersiella utbudet tillåtes att vara så otroligt mycket starkare än alternativen. Den sista punkten — och den har diskuterats tidigare — gäller yttrandefriheten, ett annat viktigt kulturpolitiskt mål. Men i det borgerliga Sverige är det framför allt de stora massmediajättarna som garanteras yttrandefrihet. Andra tidningar, som står för alternativ, riskerar att fråntas sitt stöd som kulturtidskrifter. Vi får inskränkningar i stödet till föreningslivet. Man bryr sig inte om att ge ersättning till organisationer för föreningsmedverkan i skolan, och nu skall studieförbunden både drabbas av ett sämre anslag än tidigare och förhindras att utveckla sin verksamhet ytterligare. När den borgerliga majoriteten säger att det inte finns någon anledning att genomföra en parlamentarisk utredning om kommersialismens negativa verkningar grips man onekligen av ett visst intresse av att blicka in i en borgerlig tänkares hjärna. Det är en helt orimlig ståndpunkt man intar, om man samtidigt verkligen menar allvar med att säga att det gäller att komma till rätta med dessa negativa verkningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen kö

Herr talman! Jag skall något beröra min motion 1260 om filmbranschens samhällsansvar, vilken behandlas i kulturutskottets betänkande nr 26. Den utlösande impuls som föranledde motionen var den spontana känsla av vanmakt som jag säkert inte varit ensam om att uppleva inför många av de inslag som filmindustrin erbjuder. The Warriors var bara ett exempel, varken det första eller det sista, men det väckte en upprörd debatt och framkallade frågor som kändes angelägna men som kvarstod obesvarade sedan temperaturen i debatten sjunkit och någon annan angelägen fråga gjorde anspråk på den trånga scen här i Sverige vilken inte gärna tillåter mer än en fråga i taget. En påminnelse om att också innehållet i och kvaliteten hos filmens varierande utbud har fortsatt aktualitet utgör den normdebatt som pågår. Den debatten tog rejäl fart genom de extrema våldsinslag som inträffade i Göteborg. I samband med den intensiva uppmärksamhet på situationen i skolan och på samhället i övrigt som då följde fokuserades tillståndet i hemmen, i skolan och i samhället i stort. Vad man kanske kan förvänta sig sedan diskussionen ebbat ut är att den inte lämnar verkligheten helt opåverkad, utan att en process, om än långsam, är satt i gång. Redan det förhållandet att olika sidor av det samhälle som möter de uppväxande diskuteras tyder ju på det. Våldet i dess olika former — i samhället, på skolgården ocht.o.m. i klassrummet — är ett exempel på detta. Också barnmisshandeln har uppmärksammats. Nödvändigheten av ett normsystem som fyller det tomrum som normlösheten skapat framhävs ju alltmer. Skolans uppgift är ju också att fostra. Skolans uppgift att ge kunskaper är en del av fostran, och skolans fostrande uppgift är en del av kunskapsförmedlingen — för det gäller ju hela människan. I dagarna sätts en kampanj mot alkoholbruk och missbruk in, främst riktad till ungdomarna. Allt detta ger bilden av en vuxenvärld och ett samhälle som hyser ett nyvaknat intresse för de unga i samhället. Det antyder också att mycket här är försummat. När man har dragit ut trenderna — vare sig det gäller spritbruket eller våldsinslagen — så är resultatet tillräckligt alarmerande för att utlösa omedelbara aktioner. Men det är värt att ge akt på till vem man riktar sig i vädjan om eller krav på hjälp och från vilka man kan förvänta sig sådan. Det blir i första hand skolan, föräldrarna, sociala myndigheter naturligtvis, kyrkan och andra ideella organisationer samt fackföreningar. Alla dessa ställer kanske också upp efter måttet av förmåga. Men vad som är anmärkningsvärt är att en vid sektor av det som räknas som en del av samhället inte ställer upp, nämligen nöjessektorn. Det är som om man inte ens kunde förvänta sig något bidrag från denna del. Ändå vet vi ju att ungdomsvärlden är en mycket lukrativ marknad, och ju intressantare marknad desto mer renodlat marknadstänkande. Trenden är att en ekonomisk bedömning blir alltmer allenarådande. Borde man inte ha rätt att räkna med ett samhällsansvar också här? Det överraskande faktum som den nämnda trenden representerar fäster sig också utskottet vid i sina formuleringar. Utskottet framhåller på s. 30 i sitt betänkande: ”Som anförs i motion 1260 är filmen ett medium med stor genomslagskraft som attitydpåverkare och normbildare. Det är därför viktigt att man har uppmärksamheten fäst på den risk för direkt och indirekt påverkan som suggestiva framställningar av våld på film kan innebära, inte minst på den unga generationen.

Erfarenheterna från saneringen av barnporrträsket, en outhärdlig kvarleva från 1960-talets sexualliberalism, visar att det trots allt går att åstadkomma förändringar. Den pågående kampanjen mot alkoholvanorna, med bred uppslutning från praktiskt taget alla håll, tyder på att den surdeg som en ohämmad tillgång till alkohol — för alltför många början på en väg som leder till beroende och fångenskap — gett till resultat håller på att omprövas. Samma krav borde man kunna ställa på filmbranschen. Jag vägrar att acceptera den föreställningen att samhället måste vara så beskaffat att just filmbranschen och andra massmediala branscher med deras stora ekonomiska makt skulle vara tabu, utom räckhåll för bedömningar och begränsningar som kan föranledas av de konsekvenser som den verksamhet de bedriver medför. Den prövningen borde en bransch som har förmånen att arbeta inom samhället faktiskt vara skyldig att underkasta sig. Då filmbranschen framträder med anspråk på att vara kulturförmedlare borde en bedömning som inte är strikt ekonomisk inte kännas alltför främmande. Visserligen kan det invändas att vi inte anlägger moraliska aspekter på kultur, men mot det kan då återigen invändas att det främsta kännetecknet för filmen, i varje fall den film vi nu talar om och som vi vill komma åt, är att den är ett medel för massdistribution av åsikter, värderingar och attityder. Om vägen till målet kan vi vara tveksamma, men om målet råder förhoppningsvis mindre oenighet. Hur skall det sociala ansvar som vi har rätt att kräva av verksamheten inom en bransch kunna konkretiseras? Med andra ord: I vad mån får de sociala verkningarna tillåtas påverka urvalet? Om enighet är uppnådd på den punkten, att urvalet skall påverkas, har vi kommit ett stort steg framåt. Jag tolkar också utskottets beskrivning så, varför det inte gör så mycket att enighet inte råder om hur urvalet skall påverkas.

Herr talman! Det är riktigt att det, som det tidigare påpekades av en socialdemokratisk talare, bara är 6 milj.kr. som socialdemokraterna i år vill öka anslagen med till de kulturändamål som behandlas i detta betänkande. Vi överskattade socialdemokraternas intresse för de kulturella frågorna. Men det ändrar inte vår grundinställning att det finns pengar att hämta i samhället. C.-H. Hermansson pekade i sitt anförande på den tolfte reaktorn, som kommer att kosta 7-8 miljarder. Vi vill minska försvaret med 2 miljarder. Vi vill ha bort indexregleringen av skatterna, vilket ger en del pengar. Vi vill inte ha svenska anslag till IDB, osv. Till dessa exempel kommer, herr talman, de kostnader för det beslut som här fattades i riksdagen och som i dag tas upp på ledarsidan i Expressen. Där står att riksdagen kostar på sig 1 miljard för att flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Hur har företrädare för de tre största partierna mage att säga att kommunisternas 60 miljoner på kulturområdet är för mycket pengar, att det inte finns utrymme för dessa satsningar, när de röstar igenom ökade kostnader på 1 miljard för att flytta tillbaka till ett hus som kommer att fungera sämre än det som vi i dag arbetar i? Jag skulle vilja säga: Fy skäms! Och det sägs också i Expressen. De 256 riksdagsledamöter som i går röstade igenom denna flyttning kommer att gå till historien. Men det har de ingen anledning att vara stolta över. Jag kommer nu in på förklaringar av några begrepp som kanske har rört till det under eftermiddagens debatt. Någon frågade efter en definition på kommersialismen. I andra sammanhang hör man, främst från socialdemokratiska företrädare, brandtal mot kommersialismen och dess verkningar. Och det är riktigt — jag använder också kommersialismen som begrepp. Men det kanske är nödvändigt att förklara att det är kapitalismen som är den riktiga beskrivningen. Och att vi skall komma åt kommersialismens verkningar inom kulturområdet, det är vi överens om och det har riksdagen fattat beslut om tidigare. Men slutligt kommer vi inte åt detta förrän vi bryter kapitalismens makt. Jag tycker det kan vara skäl att påpeka att en del av det miljardslöseri som görs från de andra partierna, samtidigt som de kritiserar oss, läggs just på kapitalismens altare. Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid frågor som rör bildkonsten och serieproduktionen. Vad gäller bildkonsten så har vi i kammarfoajén en utmärkt inramning till dagens debatt genom den konstutställning som pågår där. Det är riksdagens konstförening som ställer ut ett varierat utbud, och till viss del kommer jag att beröra sådan utställningsverksamhet i mitt anförande. Från vpk har vi till årets riksmöte skrivit flera motioner som rör just bildkonstens område. Varför gör vi det? Varför vill vi ha bättre förhållanden och olika former av stöd till produktion och utställning av bildkonst? Varför kräver vi utställningsersättning till bildkonstnärer? Varför vill vi ha större bidrag till konstnärskooperativ? Varför vill vi ha ökade anslag till Sveriges konstföreningars riksförbund? Och varför vill vi att man skall skapa ett affischmuseum? Det finns många bärande och starka argument för våra förslag. Jag skall senare i mitt anförande gå in på vart och ett av dem. Men så här inledningsvis vill jag passa på att något beröra bildens och bildkonstens betydelse i stort. Genom bilden kan vi se vad vi annars inte ser. Genom bilden kan olika företeelser i vår omvärld förstoras och förtydligas så att de blir uppenbara för var och en. Genom bilden kan man förstärka det vackra eller det fula, visa på det rimliga och det orimliga. Genom bilden kan vi skapa stämningar som skänker oss glädje eller vila och naturligtvis också sorg. Genom bilden kan vi skapa stämningar som gör oss upproriska och villiga att kämpa för att förbättra och förändra. Bilden och bildkonsten är ett verktyg i kampen för ett bättre samhälle. Genom att spegla och förtydliga verkligheten får bilden sprängkraft och blir en motor i samhällsutvecklingen. Genom att måla eller avbilda det som är skönt och vackert ser vi vad som är värt att bevara och vara rädda om. Men också genom att framställa det som för en person kan verka helt obegripligt kan man ge en annan person fantastiska upplevelser, givetvis beroende på vars och ens tidigare erfarenhet och hur en person upplever konstverken. Mot olika konstnärers utbud av bildkonst står de kommersiella krafterna — här har vi begreppet — dvs. kapitalismens produktion för profit och kapitalismens bilder.

Nu är dess inflytande över människorna bedövande, i synnerhet som de icke-kommersiella bilderna är så nedtryckta och försummade av skolan och kulturinstitutionerna.” Det är dessa kapitalismens kommersiella bilder som dominerar våra liv. Konsten är vanligtvis dyr. Om man inte är med i en konstförening eller målmedvetet försöker spara så blir det inga tavlor på väggen där hemma. I bästa fall blir det en massproducerad reproduktion, som i och för sig inte behöver vara dålig men som har en likformighet av typ det gråtande barnet, som nu är populär i veckotidningarna och som man kan skicka efter på kuponger. För dem som lever under små förhållanden blir det inte ens det, utan de försöker få tag i ett överexemplar av en affisch eller tar en månadsbild från en almanacka och klipper bort reklamtexten. Nu kan vi nog aldrig genom riksdagsbeslut garantera att folk får bra konst i sina hem. Vi kan däremot — genom att stödja och underlätta produktionen, genom att stödja utställningsverksamheten, genom att stödja konstföreningarna och genom en aktiv verksamhet över olika museer — göra vårt bästa för att det skall bli möjligt att leva bättre som konstnär och på så sätt få fram en rikare produktion och utställningsverksamhet, vilket i sin tur kommer att betyda en ökad spridning av konsten. Genom en rikare utställningsverksamhet får fler tillfälle att uppleva konsten. Och som jag sade inledningsvis kanske man ser det man annars inte ser. Kanske man får nya upplevelser. Kanske motorn i samhällsutvecklingen kommer i gång. Kulturklimatet är kärvt, menar många. ”Hundra spänn till den som kan nämna en politiker som visat något som helst intresse för bildkonsten” utropade en kulturarbetare i en kvällstidning i tisdags. Nödropet är beskrivande för situationen i stort. Så uppfattas politiker och med all rätt kulturpolitiken av folk ute i landet. Vad säger då utskottet om vpk:s motioner i betänkandet? Finns det någon politiker som intresserar sig för bildkonsten? Herr talman! Man blir beklämd — det finns inga politiska värderingar av motionerna utan endast en hänvisning till en nödvändig återhållsamhet med utgiftsökningar. Nog är läget kärvt, även om det öses ut pengar på annat håll i statsbudgeten. Och här får jag lov att återigen hänvisa till det jag inledde med och det C.-H. Hermansson sade i sitt anförande om var pengarna finns. Men det duger väl ändå inte med endast en sådan avslagsmotivering när man diskuterar kulturpolitik? Utskottet måste väl bekväma sig till att ha en politisk åsikt om olika förslag? På detta sätt avfärdas t.ex. motionen om anslaget till konstnärskooperativen. Vi säger i motionen att det till vissa andra fria grupper inom dans, teater och musik finns ett visst — om än otillräckligt — stöd. För fria bildgrupper finns ingenting. Kulturrådets rapport, som citeras i vår motion, lämnar utmärkta argument för ett sådant anslag. Utbildningsministern sade i proposition nr 100 ingenting. Utskottet säger i dagens betänkande ingenting. Vad säger då utskottet om vår motion om ökade anslag till SKR, Sveriges konstföreningars riksförbund? Ingenting, naturligtvis. Här kan man ju förstås i proposition nr 100 se ett vagt intresse från regeringen, eftersom man föreslår en viss höjning av anslaget, med i runda tal 6 96 — långt ifrån vad inflationen har höjt omkostnaderna med under det gångna året, dvs. i realiteten en minskning. Hur skall man beteckna denna kallsinnighet? Vill man över huvud taget någonting, eller är det bara så att man föredrar att hänvisa till dåliga finanser och krypa bakom det? Det är, herr talman, inte att undra på om kulturarbetare utlyser belöningar för att spåra upp politiker som bryr sig om bildkonsten. Den tredje motionen från vpk på bildkonstens område handlar om utställningsersättningen — en sedan länge diskuterad fråga. 17 år gammal lär idén om utställningsersättning vara. Ersättningen borde vara en självklarhet, men det är den inte. Och där får väl också den socialdemokratiska delen av utskottet skämmas, eftersom inget hände under de första 13 åren av diskussion om denna fråga. Riksdagen uttalade sig, som också tidigare nämnts, år 1976 för att en sådan ersättning skulle skapas — så här kan man ändå skönja en politisk vilja. Men det går ju inte för en konstnär att leva på bara den politiska viljan, utan det måste till någonting annat att leva av. Och då måste alltså denna utställningsersättning skapas. Det har förts fram flera förslag om hur ersättningsfrågan skall lösas. Det måste ske snart — det är man överens om — och vi tycker att det vore rimligt att göra som vi föreslår i motionen, att reservera 16 miljoner för ändamålet. Det har belysts att det är den summan som behövs för att klara utställningsersättningen, oavsett hur den konstrueras. Det vore rimligt att reservera de pengarna i årets budget så att man kommer ett steg framåt och äntligen får i gång frågan ordentligt. Herr talman! Under punkten 39, Bidrag till vissa museer, finns det en motion om ett affischmuseum som jag tänkte ta upp i detta anförande om bildkonsten. På denna punkt är utskottet helt kallsinnigt till vpk-motionen och kryper bakom en mening om att vi inte har presenterat ett organisatoriskt och ekonomiskt underlag för motionen. Det hade vi naturligtvis kunnat göra. Vi hade kunnat detaljskissera både organisation och verksamhet, och det var naturligtvis en miss att vi inte gjorde detta. Däremot kostar man på sig att med allvar bedöma argumenten i en s-motion, där man diskuterar värdet av att uppmärksamma affischkonsten mer än vad som hittills har skett. Detta gäller alltså en motion där det också står att man kan tänka sig ett affischmuseum. Varför är det sådan skillnad på bemötandet av dessa två motioner som handlar om om inte riktigt samma sak så i alla fall samma ämne och samma problem? Politiken verkar vara mera anti-vpk än antiaffischkonst. Men det vore synd om konstnärer, affischproducenter och allmänhet skulle förlora på att det är ett vpk-förslag som förs fram. Det ingår kanske i den kampanj mot vpk som drivs på andra områden. Men, herr talman, vi är vana vid motstånd och ger oss inte. Därför kommer jag att vid denna punkt förelägga kammaren ett särskilt yrkande där delar av vår motion och delar av den socialdemokratiska motionen tas upp. Vid behandlingen av detta särskilda yrkande här i kammaren får vi se vad det finns för intresse för bildkonsten bland ledamöterna. Yrkandet lyder: tillgänglig för allmänheten och därmed främjar konstartens utveckling. Jag skulle kunna rada upp en mängd argument för hur viktigt det är att stödja affischkonsten, men det finns tillräckligt med argument i vår motion liksom i den socialdemokratiska motionen. Jag tänker inte ta upp tiden med att fylla på med ytterligare argument. Jag beklagar att det blir en ganska summarisk behandling av de motioner som vi har lagt fram, men eftersom de är ganska många måste jag skynda mig för att inte ta alltför mycket av kammarens tid i anspråk. Slutligen, herr talman, till serierna för barn. Till årets riksmöte har vi ritat en motion — det har också skrivits en motion av representanter för ett annat parti — där frågan om stöd till kvalitetsserier har uppmärksammats. Åtgärder på området är oerhört viktiga, och det borde vara en viktig angelägenhet för en regering som pratar om valfrihet och mångfald att på alla tänkbara sätt motverka den monopolisering som nu sker av serieproduktionen. Ett stöd till alternativ produktion med alternativt innehåll är av nöden. Vi vill öka det stödet. En snabb läsning av några av de vanligaste serietidningarna skulle ge många av riksdagsledamöterna en tankeställare om det kulturklimat som barn lever i, om det kulturklimat som möjliggör en så ensidig och i många stycken avskyvärd produktion. Det finns undantag, det finns bra serier, men de är få och måste stödjas. Och det måste skapas flera bra serier. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till våra motioner 513, 1265, 1267 och 651. Jag yrkar alltså bifall till det särskilda yrkande som jag har lagt fram med anledning av motionerna 507 och 1230.

Herr talman! Jag skall bara i korthet beröra två punkter. Den första punkten gäller stödet till regionteatrarna. Vi vet att de nya regionteatrarna har haft betydande svårigheter. Förväntningarna och målsättningen har stämt dåligt överens med de reella förutsättningarna. Jag vill därför starkt understryka betydelsen av det särskilda yttrande som kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter har fogat till utskottsbetänkandet. Där betonas vikten av att den fortsatta utbyggnaden av de regionala teatrarna i första hand tillgodoser en acceptabel miniminivå vid de redan befintliga teatrarna. De större institutionerna måste då förutsättas fortsätta sitt utvecklingsarbete inom de nuvarande ramarna. Vi vet att planeringsarbetet för inrättande av nya regionteatrar i dag ligger mycket långt framme i flera län. Riksdagen har ett ansvar för detta arbete, som beslutats och påbörjats på grundval av de av riksdagen fastlagda målen för kulturpolitiken. Det är av vikt att det arbetet kan fullföljas. Därför har utskottets socialdemokratiska ledamöter betonat att det är viktigt att verksamheten ges tillräckliga basresurser för att inte svårigheterna vid de nuvarande små regionteatrarna skall upprepas. Det är angeläget att man har som utgångspunkt att ge nya teatrar tillräckliga resurser när årsanslagen beviljas. Det andra som jag helt kort vill beröra är motionen 866 angående järnvägsföreningarna — närmast stöd till SJ:s järnvägsmuseum. Man har i propositionen anslutit sig till den i MUS 65 angivna inriktningen att SJ:s museum skall fungera som centralmuseum när det gäller just järnvägsutvecklingen och järnvägstekniken. Trots att motionen inte har bifallits i utskottet, utan utskottet hänvisar till att regeringen bör avgöra fördelningen av medel till museijärnvägar, anser jag ändå att mycket talar för att en förstärkning av den centrala resurs som SJ:s järnvägsmuseum är skulle vara ett utomordentligt stöd för de järnvägsföreningar som finns på olika håll i landet och som bedriver en mycket förtjänstfull verksamhet. Jag ser annars en risk att bevarandet av museiföremål blir splittrat och att informationen om järnvägarnas roll som institution i samhället inte speglas utifrån en helhetssyn. Jag tror att det, inte minst med den snabba tekniska utveckling som nu pågår, är väsentligt att det finns en central instans, som har resurser att verkligen hålla i bevarandet och levandegörandet av den viktiga tekniska utvecklingen.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att argumentera för två motioner, som behandlas i kulturutskottets betänkande — dels motionen 508, som kräver ökat stöd till kulturell verksamhet bland språkliga minoriteter, dels motionen 1266, som handlar om ökat stöd till folkbiblioteken för inköp av litteratur på invandrarspråk. Motionerna handlar således om stöd till den grupp som på det kulturella området har det allra sämst — invandrarna. Invandrarna utgör i dag en åttondel av befolkningen och vart fjärde barn som föds i landet är ett invandrarbarn. Vi framhåller i vår motion 508 att Sverige är ett flernationellt land och att alla nationella minoriteter måste tillförsäkras rätten att utveckla sin egen kultur. Det kulturella arvet utgör den grund varpå människorna bygger sin personlighet och sin nationella och klassmässiga indentitet. Det utgör också grunden för den nationella gemenskapen. Invandrarna måste därför ges förutsättningar att få behålla och utveckla sin kultur. Det är detta den här motionen handlar om. Vilka är då mest lämpliga att föra ut invandrarnas kulturella frågor? Enligt vår uppfattning spelar invandrarnas egna organisationer en central roll — de organisationer som förre generaldirektören Kjell Öberg betecknade som de nya folkrörelserna i Sverige. Invandrarorganisationerna bedriver kulturell och social verksamhet bland såväl barn och ungdom som äldre. Invandrarorganisationerna är dessutom ofta den enda förbindelselänken mellan invandrarna och det svenska samhället. Invandrarna känner också största tilltron till sina egna organisationer. Detta är ett faktum. Därför anser vi kommunister att kraftiga insatser måste göras för att stödja invandrarorganisationernas kulturella verksamhet. Inför arbetet med årets budgetproposition har statens kulturråd begärt särskilda medel för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Rådet framhåller att det f. n. saknas möjligheter att fortlöpande tillfredsställa de behov som finns bland invandrare och språkliga minoriteter. I budgetpropositionen föreslås emellertid inga medel för ändamålet. Motionen avstyrks utan motivering. Detta anser jag vara mycket fegt av utskottet. Antingen skall den svenska riksdagen ta ansvar för att fylla besluten om jämlikhet, valfrihet och samverkan med ett ordentligt innehåll, eller också bör åtminstone utskottet klart deklarera sin invandrarfientliga kulturpolitik. Försök att vara ärliga och uppriktiga i denna fråga! I budgetpropositionen behandlas också frågan om stöd till folkbiblioteken för inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk. Utbudet av litteratur på invandrarspråken, i strävan att utveckla invandrarnas kulturella behov, har i förhållande till andra insatser varit någorlunda tillfredsställande. Därmed är inte sagt att det varit bra. Stora kommuner som t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö satsar inte speciellt mycket på litteratur på invandrarspråk. Och i relation till antalet invandrare som är bosatta i landet är utbudet på folkbiblioteken klart undermåligt. Vi ser alltså positivt på den satsning som gjorts, utan att för den skull vara nöjda med det hela. Den har även haft positiv verkan som ett komplement till modersmålsundervisningen. Därför menar vi att denna satsning måste fortsätta och utvecklas. Men nu vill inte utskottet det. Statens kulturråd har föreslagit en höjning med 962 000 kr., varav 462 000 kr. utgör kompensation för höjda bokpriser. Regeringen föreslår en ökning med 273 000 kr. Detta skulle inte täcka mer än istort sett hälften av kostnadsökningen. Eftersom utskottet stöder regeringens proposition, är utskottet för en direkt standardsänkning när det gäller utbudet av invandrarlitteratur på folkbiblioteken. Detta är det faktiska läget — och det förskräcker inför framtiden. Utskottet avstyrker kommunisternas motioner genom att hänvisa till det ekonomiska läget, som sägs vara ansträngt. Detta har tydligen blivit en mycket populär metod, men den måste avvisas. Det finansiella läget kommer alltid att vara ansträngt, men det är riksdagens skyldighet att göra politiska prioriteringar. De borgerliga regeringarnas politik har gynnat de redan besuttna i samhället, medan de som har det dåligt ställt har missgynnats. Invandrarna tillhör dem som har det kanske absolut sämst, och dessa skall nu tydligen få det ännu sämre. Jag menar att utskottet och den svenska regeringen sviker beslut som tidigare fattats i denna kammare. Jag tänker då på beslutet från 1975 om riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken som utmynnade i de berömda begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det måste vara riksdagens skyldighet att fylla dessa begrepp med ett rejält innehåll, som garanterar invandrarna en trygg och harmonisk livsföring. Utskottet har genom sitt ställningstagande gjort en politisk bedömning. Denna bedömning belyser regeringspartiernas invandrarfientliga kulturpolitik. Det tragiska är att socialdemokraterna hamnar på samma linje i denna fråga. Det brukar låta något annorlunda när man hör socialdemokrater i ABF och andra folkrörelser tala om vikten av att invandrarna får utveckla sin egen kultur. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 508 och 1266.